Herr talman! Som motionär i ärendet vill jag anföra några synpunkter på dessa problem. På den radiobiologiska institutionen vid Ultuna består personalen av cirka 12 personer. Av dem är två tredjedelar avlönade med tillfälliga forskningsanslag, trots att arbetsuppgifterna måste anses ha permanent natur. Föregående talare — herr Hansson i Skegrie och fru Sundberg — har framhållit hur viktigt detta forskningsområ de är. Jag kan nämna att chefen för lantbrukshögskolans radiobiologiska institution, licentiaten Lars Fredriksson, befinner sig på internationellt uppdrag i Indien för att hjälpa till att där åstadkomma en institution av samma slag som vår. Han har haft liknande uppdrag i Jugoslavien och har anlitats som rådgivare i både Ryssland och Amerika. Han är alltså ett internationellt känt namn på detta område. Denna forskningsgrupp sysslar med forskningsuppgifter av alldeles speciell art, och det är givetvis utomordentligt angeläget att kunna hålla den samlad. Med tanke på forskningens särskilda natur och på att gruppen är känd över hela världen som synnerligen kunnig och skicklig finns det risk för att den kan komma att skingras. Erbjudanden från skilda håll har förelegat vid flera tillfällen. I dagens nummer av Dagens Nyheter står att läsa en stort uppslagen artikel om byggandet av kärnkraftverk, som man redan är i färd med att projektera. Man räknar med att det skall byggas inte mindre än ett tiotal atomkraftverk under 1970-talet och början av 1980-talet. Problemet med det radioaktiva spillet är därför en utomordentligt viktig forskningsuppgift.

Jag skulle vilja fråga utskottets majoritet: Vad är det ytterligare för argument som erfordras för att ni skall våga er på den uppgiften att i strid med Kungl. Maj:t ändra uppfattning i detta fall? Jag tror över huvud taget inte att det är möjligt att argumentera så. Sedan skulle jag också vilja säga några ord på den punkt som gäller inrättandet av en statsagronombefattning vid lantbrukshögskolans hydrotekniska institution. Det gäller docent Brinks docentur, som går ut vid detta års slut, vill jag minnas. Docent Brink har utfört ett banbry tande forskningsarbete inom vattenvår den. Jag skulle vilja säga fru Sundberg, att jag finner den motivering som hon anförde för sitt särskilda yttrande vara ganska märklig. Det hjälper väl inte docent Brink det minsta, om forskningsuppgifterna vid lantbrukshögskolan och naturvårdsverket samordnas på något sätt. Han får väl ingen ordinarie befattning fördenskull. Här är det ju fråga om att trygga forskningsarbetet i fortsättningen för docent Brink. är det meningen att man även framdeles skall ge honom tillfälliga forskningsanslag för att han skall kunna fortsätta sitt arbete? Det gäller att ge även honom en trygg anställning vid lantbrukshögskolan. Att man vid lantbrukshögskolan måste bedriva forskning på detta område beror på utvecklingen inom jordbruket över huvud taget. De forskningsrön som docent Brink har gjort är minst sagt epokgörande. Det forskningsarbete han har bedrivit är av mycket stor betydelse, om vi skall kunna komma till rätta med vattenföroreningsproblemen. De värderingsnormer som han har upprättat för att konstatera föroreningar i våra vattendrag har ingen annan forskare presterat någon motsvarighet till. Nej, fru Sundberg, här hjälper inga ord för att bortförklara detta fru Sundbergs ställningstagande — situationen blir bara värre. Jag skulle vilja rekommendera fru Sundberg att stödja reservationen och överge sitt särskilda yttrande i detta fall. Herr talman! Jag ber att vid punkten 19 få yrka bifall till reservationerna 2 a och 2 b.

Herr talman! Trots att enligt herr Grebäck inga ord tycks hjälpa skulle jag bara vilja erinra herr Grebäck om att det inte är fråga om att tillsätta någon sorts personlig statsagronomtjänst. Jag vet att riksdagen kan besluta om personliga professurer, men här gäller det att tillsätta en tjänst som måste sökas i vederbörlig ordning, varvid jag är övertygad om att docent Brink skulle vara den mest meriterade. Men jag tror att herr Grebäck helt har missförstått meningen med hela denna diskussion om tillsättandet av tjänster vid lantbrukshögskolan, om vi skall börja utgå från att dessa tjänster enbart skall tillsättas efter personliga värderingar. Så är inte tjänstetillsättningsreglementet beskaffat. När det däremot gäller värderingen av docent Brinks insatser är herr Grebäck och jag fullständigt överens. Jag vågar hoppas och tro att han kommer att röna precis samma uppskattning av naturvårdsforskningsnämnden.

Herr talman! Jag vill säga fru Sundperg att dessa tjänster begärts och upptagits i lantbrukshögskolans petita för detta år. Riksdagen har väl i detta fall alla möjligheter att ändra på Kungl. Maj:ts förslag ooch låta lantbrukshögskolan ledigförklara dessa tjänster. Inte annat än jag kan förstå borde riksdagen härvidlag vara suverän.

Herr talman! När det gäller tillsättandet av de tre tjänsterna vid radiobiologiska forskningslaboratoriet vid lantbrukshögskolan har vi att ta hänsyn till två omständigheter, vilket jag är angelägen om att fastslå här i kammaren. För det första utgör forskningen vid denna institution en del av ett stort forskningsprogram som bedrives inom flera forskningsorgan. För det andra finns medlen tillgängliga, och de står till högskolans förfogande för dessa tre tjänster. Någon inskränkning i arbetet för framtiden blir det inte; kammarens l1edamöter kan känna sig fullt trygga härför om de bifaller utskottets hemställan. Inte bara lantbrukshögskolan har intresse av denna forskning — intresset delas av folkhälsan och det civila försvaret. Att tillsätta tjänster vid en viss institution tycker jag i likhet med utskottets majoritet att riksdagen bör vara försiktig med. Utskottsmajoriteten anser att det inte finns tillräckligt underlag för att nu bedöma om förstärkningen skall sättas in vid just den institutionen. Det kan tänkas att ett samarbete kommer till stånd, så att lantbrukshögskolan får minst lika stor nytta av forskningen även om den förläggs till någon annan institution. Som ett bevis för det nära samarbete som förekommer mellan dessa olika forskningsorgan nämnde utskottets värderade ordförande den förnämliga utrustning som FOA har placerat på lantbrukshögskolan. Han kritiserade i det sammanhanget lokaliteterna. I uppfattningen om dem kan vi vara överens, men de hör väl egentligen till diskussionen om kapitalbudgeten och inte till dagens ämnen.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 I reservationen 2 b yrkas inrättande av en tjänst som statsagronom i vattenvård.

Utskottet anser det därför olämpligt att nu låsa uppgifterna beträffande vattenvården, utan vi har med tanke på den utbyggnad som kommer att ske inom naturvårdsverket velat ställa frågan öppen.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
Herr talman! Det förefaller som om vi alla är överens om värdet av det forskningsarbete som bedrivs vid lantbrukshögskolan. Det råder alltså inga delade meningar om den saken. Vad frågan nu framför allt gäller är att trygga denna forskning vid lantbrukshögskolan. Eftersom den en gång har förlagts till lantbrukshögskolan, förmodar jag att det finns en särskild motivering för att den skall bedrivas där. Och det gäller även tryggheten för de människor som sysslar med forskningen. Det är självklart att de får större arbetslust om de har en tryggare anställning och liksom övriga vid institutionen är statsanställda. Det finns inget skäl till att en del av personalen där icke skall vara statsanställd. Sedan framhåller fru Lindskog att medel står till förfogande för det forskningsarbete som bedrivs vid lantbrukshögskolan. Ja, det är bara för en liten tid framöver; därefter finns ingen som helst garanti för att så skall bli förhållandet. Fru Lindskog bygger sin argumentering helt på tron, när hon säger att denna forskning inte skall inskränkas i framtiden. Och om man inte skulle kunna tänka sig att forskningen i framtiden skall inskränkas eller upphöra, så vore det väl lätt att skapa trygghet för dem som skall syssla med detta arbete.
Herr talman! Jag kan hålla med fru Lindskog om att man skall vara oerhört försiktig och varsam när det gäller inrättandet av nya tjänster. Men i det här fallet gäller det tjänster som redan finns, och det är nu bara fråga om att skapa trygghet i anställningsförhållandena. Sedan kan man ju diskutera principen, om riksdagen utan vidare skall godta alla förslag som kommer från Kungl. Maj:t, när det gäller inrättandet av tjänster vid våra högskolor och universitet. Varför skall inte riksdagens ledamöter också få göra en avvägning i fråga om angelägenhetsgraden? Vi är ju ansvariga för samhällsutvecklingen över huvud taget och just sådana områden som utbyggnaden av kärnkraftverk och nedsmutsningen av vattendragen är oerhört angelägna uppgifter för samhället, som vi på ett eller annat sätt måste komma till rätta med. Det är skälet till att jag har intresserat mig för de här frågorna och väckt de motioner som nu behandlas.

Herr talman! Visst bör riksdagen granska Kungl. Maj:ts förslag, och visst har riksdagens ledamöter, herr Grebäck, rätt att anföra avvikande meningar. Men om vi här i riksdagen skulle börja tillsätta tjänster efter våra personliga och lokala önskemål, vet ingen var vi hamnar. Vi är fullt ense både herr Hansson i Skegrie, herr Grebäck och jag, att detta är en angelägen forskning och att den bör få fullföljas. Jag bygger inte mitt påstående så fullständigt på tro som herr Hansson i Skegrie tycktes vilja göra gällande. Jag har erfarenhet från andra institutioner som under många år fått leva på forskningsanslag, men jag har aldrig varit med om att en angelägen forskning har måst avbrytas därför att det inte stått medel till förfogande.

Herr talman! Det finns en kluvenhet i fru Lindskogs resonemang som jag vill påtala. Hon säger å ena sidan mycket bestämt att denna forskning måste upprätthållas och att den inte får försummas. Å andra sidan vill hon inte vara med om att trygga tjänsterna. Jag vill understryka att det icke är fråga om att inrätta nya tjänster, utan avsikten är endast att ge de tjänster som redan finns en annan status och att trygga dem. När fru Lindskog säger att det är så nödvändigt att upprätthålla denna forskning vill jag fråga, om hon menar att den skall upprätthållas av andra personer. Och varifrån skall man i så fall ta dem?
Herr talman! Jag har aldrig sagt att dessa tjänster skall upprätthållas med andra personer, utan jag har sagt att medlen för det fortsatta arbetet är tryggade. Jag tror att denna forskning gör lika stor samhällsnytta oavsett om pengarna kommer från det ena eller det andra hållet.

Herr talman!

Härigenom kommer vi ifrån alla de besvärligheter som fru Sundberg talade om. Jag är medveten om att det på senare tid har vuxit fram ett oerhört stort intresse för vattenoch naturvård. När jag för ett kvartssekel sedan började försöka skapa en opinion för åtgärder på detta område, så var intresset mycket svagt, och man hade mycket underliga motiveringar för att motsätta sig sådana åtgärder.

Den förste jordbruksminister som verkligen har ägnat dessa frågor uppmärksamhet är den nuvarande. Men det har inte bara varit fråga om uppmärksamhet utan också positiva åtgärder, och det vill jag i det här sammanhanget uttala min tillfredsställelse över. När vi talar om vattenoch naturvård och forskning på detta område, bör vi komma ihåg att vi i det här landet har skapat olika institutioner som kostat många miljoner. Vi har skaffat förnämlig utrustning, som också kostat miljoner, men vi har tyvärr »glömt bort» att tillsätta tjänster med den fasthet som erfordras för att alla investeringar som gjorts skall kunna utnyttjas på ett riktigt sätt. Jag vill understryka att detta inte gäller enbart i fråga om lantbrukshögskolan. Vid limnologiska institutionen finns ingen fast tjänst mellan professorn och instrumentmakaren. Jag motionerade förra året om dessa förhållanden, men situationen har inte förändrats. Någon frågar sig kanske varför det bör vara fasta tjänster vid dessa institutioner. Vi bör hålla i minnet att vetenskaplig forskning tar tid, och därför måste forskarna känna trygghet i sitt arbete för att kunna få fram de resultat vi förväntar. Jag måste erkänna, att jag är ledsen över att statsmakterna hittills inte har kunnat beakta vad vi här behöver.

Jag har väckt en motion, II: 912, vari jag föreslår inrättandet av en tjänst som förste konsulent för ensileringsforskning vid lantbrukshögskolan. Jag skall 1 all korthet motivera min motion. Alla vet att våra silos har förorsakat oerhörda skador, inte minst i våra vattendrag; en stor silo förstör ett lika stort vattenområde som en tätort på 18 000 människor. Forskningen har nu kommit därhän, att dessa skadeverkningar kan elimineras och man håller för närvarande på med stora experiment för att bygga ut ensileringssystemet.

Vi talar ofta om u-hjälp och behovet av bl.a. protein, och det måste väl även ur vår synvinkel vara angeläget att försöka komma till rätta med världssvälten. Då har jag resonerat på följande sätt. När man för mycket små kostnader kan konservera fisk upp till tre månader vore det väl rimligt att vi utrustade fartyg som kunde hjälpa u-länderna att klara detta. Och anledningen till att jag har varit så angelägen om att denna forskning nu kommer till stånd är att det för närvarande sker en minskning av valfångarflottan i Norge så att fartyg blir lediga där. Om man kunde använda norska valfångarfartyg till detta ändamål i stället för att nedskrota dem och utrusta dem i enlighet med de senaste rönen inom denna forskning för konservering av fisk skulle vi kunna ge mat åt människor i en utsträckning som aldrig tillförne. Det är givet att man beträffande forskning över huvud taget måste förstå själva dess egenart, men man måste också försöka tillvarata de resultat den ger. Herr talman! Jag kommer att rösta för reservationerna med de tillägg som innebär dels att docent Brink skulle bli den förste innehavaren av tjänsten, dels att min motion nr 912 skall bifallas.

Det är sådant som människorna behöver. Det skulle, herr talman, kanske vara mycket att tillägga, men det får räcka med vad jag här sagt.
Herr talman! Jag vill uttala min tillfredsställelse över att herr Lundberg förstår betydelsen av trygghet för forskarna.

Därför har inte utskottet ansett sig böra förorda inrättandet av denna tjänst.

Herr talman! Trygghet för forskare, herr Hansson i Skegrie, har jag alltid ansett vara en väsentlig fråga, om det skall bedrivas forskning som ger resultat. Förra året väckte jag i sådant syfte motioner på tre områden, men tyvärr ansåg inte utskottsmajoriteten att frågorna skulle lösas vid det tillfället. Det har framhållits att lantbrukshögskolan inte har tagit upp frågan om ensileringen i sina petita, men även inom en institution kan man ju vara mer eller mindre intresserad. Enligt min mening är det mycket väsentligt att få renare vatten och att vi i stället för att släppa ut vissa syror m.m. i vattnen ändrar själva proceduren, så att avfallsprodukterna blir ofarliga för naturen. Och om detta kan förenas med ett internationellt arbete som syftar till att öka u-ländernas försörjningsmöjligheter, så är det för mig en mycket väsentlig sak i sammanhanget. Den anser jag också att utskottet borde ha beaktat vid sitt ställningstagande i denna fråga.
Herr talman! Jag kan i stora stycken instämma i vad utskottets ordförande anfört, men även olika företrädare för reservationerna har anfört mycket värdefulla synpunkter på de problem vi nu diskuterar liksom också flera andra talare gjort. Jag skall nu inte förlänga debatten genom att upprepa vad de sagt utan ansluter mig helt till reservationerna. Jag är alltid mycket försiktig när det gäller inrättande av nya tjänster, men de som nu är aktuella anser jag vara så viktiga att jag helhjärtat har ställt mig bakom motionärernas förslag. I likhet med herr Grebäck tycker jag nog också att det hade varit mera konse Herr talman! Jag ber alltså att få yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Vid punkten 21 har vi några socialdemokratiska ledamöter fogat en reservation som tillstyrker den anslagsuppräkning till försöksverksamhet vid lantbrukshögskolan som Kungl. Maj:t föreslagit i propositionen. Motionärerna anser att den av Kungl. Maj:t föreslagna uppräkningen av anslaget är så blygsam att den inte medger någon utökning av försöksverksamheten. Nu skall emellertid försöksverksamheten omorganiseras på så sätt, att nya försöksserier skall påbörjas och äldre läggas ned. Därigenom har en kvalitativ förbättring av försöksverksamheten åstadkommits, och genom att äldre försöksserier avvecklas blir det plats för nya.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

Herr talman! När jordbrukspolitiken debatterades under 1966 framhölls ofta betydelsen av kraftiga rationaliseringsinsatser inom jordbruket. Det skulle upprättas större jordbruk och dessa skulle göras självbärande, hette det; de skulle upprustas och effektiviseras etc.

— Så långt är allt riktigt. Men för att man skulle kunna klara de stora kapitalinvesteringarna, risktagandena o. s. v. borde, ansågs det, utbildningen av jord brukarna förbättras och forskningen och försöksverksamheten upprustas. Jordbruksutredningen uttalade bl a. att med hänsyn tiil den stora betydelse forskning och försöksverksamhet har för jordbrukets utveckling var det, enligt utredningens mening, ytterst väsentligt att ökade resurser sattes in härvidlag och att tillgängliga resurser utnyttjades på bästa sätt. Utredningen underströk alltså mycket starkt betydelsen av att forskningen ökades och dess resultat fördes ut genom försöksverksamhet. Vi genomförde beslutet om jordbrukspolitiken i fjol. Därmed ställdes också krav på ökade rationaliseringsinsatser. Detta beslut har ju i den politiska de Jatten betecknats som mycket för :jänstfullt. Nu återstår emellertid att iullfölja detta beslut och ge jordbruket de resurser, som är nödvändiga om denna anpassningsprocess skall kunna genomföras. Det är, åtminstone för jordbrukarnas och jordbrukets vidkommande, mycket väsentligt att dessa resurser ställs till förfogande. Vi har redan nu funnit att de nödvändiga kapitalresurserna ingalunda finns. Skall man döma av de ställningstaganden som gjorts i årets huvudtitel är intresset för att rusta upp forskningen och försöksverksamheten inte lika stort som intresset var när det gällde att omdana brukningsdelarna strukturmässigt. Men har man sagt A i denna fråga bjuder konsekvensen att man också säger B. När det gäller den punkt som nu behandlas har tidigare det förhållandet gällt att lantbrukshögskolans försöksverksamhet i stor utsträckning bedrivits i samarbete med hushållningssällskapen. Som var och en förstår måste dessa försök, i varje fall när det gäller vegetabilieområdet, läggas ut på våren. Tidigare finansierades dessa försök, som bedrevs av hushållningssällskapen, med hushållningssällskapens egna me del. Hushållningssällskapen förskotterade med andra ord denna försöksverksamhet till dess lantbrukshögskolan fick statsmedel. Som vi vet har riksdagen nu tagit sin hand från hushållningssällskapen och lagt deras verksamhet in i lantbruksnämnderna. Men lantbruksnämnderna förfogar icke över en enda försöksgård, och de har icke heller medel att överta hushållningssällskapens förskottering av verksamheten. Jag skulle tro att hushållningssällskapen efter den behandling de rönt varken har intresse eller möjlighet att i fortsättningen vara något slags hjälpgumma åt staten. Om lantbrukshögskolan inte får den förstärkning av försöksanslaget, som utskottet begär, måste försöksverksamheten avsevärt inskränkas. Det är en uppgift som jordbruksutskottet fick vid sitt besök på lantbrukshögskolan. Icke ens hälften av tidigare försök kan läggas ut. Man sade att man måste koncentrera sig på ett fåtal försök i de bättre jordbruksbygderna. Vissa delar av landet som inte räknas dit, låt oss säga Norrland, det mellansvenska höglandet etc., torde riskera att bli helt utan försöksverksamhet. Som det påtalats här tidigare i dag hette det ju att vi i fortsättningen skulle uppehålla en betydande jordbruksproduktion även i de norra delarna av landet. Staten investerar, som också framhållits här, betydande summor i KR-jordbruket. Som jag sade finns det risk för att man inte kommer att kunna lägga ut försök i dessa delar av landet. En del av dessa försök har tagit upp direkt lokala problem till prövning, och det är utomordentligt viktigt i ett land med så stora klimatiska skillnader och så olika odlingsbetingelser som vårt. Men med den bristande tillgång på medel, som lantbrukshögskolan enligt propositionen och reservationen skulle få, har det sagts oss att försök av den na lokala karaktär icke kan anläggas. Visserligen kan man peka på anslagshöjningar under senare år, men det kan då också framhållas att prisstegringar och lönestegringar har tagit mer än vad anslagshöjningarna givit. Vad beträffar ett så viktigt område som husdjursförsöken är dessa redan underdimensionerade, om man mäter dem i förhållande till vad animalieproduktionen betyder för vår livsmedelsförsörjning. Skulle en ytterligare nedbantning företas, blir det mycket allvarliga återverkningar på detta område. När man ser vad lantbrukshögskolan fått i årets statsbudget, förefaller det åtminstone mig som om denna högskola fått mindre än andra motsvarande läroanstalter. Ser man detta i förhållande till den debatt vilken — som jag nämnde — föregick fjolårets beslut i jordbruksfrågan, möter man en beklämmande bild av ordens tomhet. Vi bör vara konsekventa och upprusta vår jordbruksnäring genom de insatser i fråga om forskning och försöksverksamhet som kan anses vara behövliga. I varje fall är det helt oförsvarligt att minska försöksverksamheten i den nya situation, som vi själva har skapat för vårt jordbruk. Jag ber med dessa ord, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan i stora stycken instämma med herr Hansson i Skegrie. Emellertid har jag begärt ordet för att ställa en fråga till jordbruksministern beträffande möjliga områden för spe ciell försöksverksamhet — också detta med utgångspunkt i herr Hanssons resonemang. Jag har fått en känsla av att försöksverksamheten kommer att inskränkas till de mest aktuella storjordbruksområdena. Jag vill starkt beklaga om detta skulle bli fallet och det inte gavs möjligheter till försök även på andra håll, ty det kan ofta vara synnerligen behövligt. Givetvis kan jag förstå att man inte vill plottra hur som helst, men man går alltför långt om man drar ett streck mellan bygderna, så att skogsbruksoch småbruksområdena blir ställda åt sidan. Det är just specialodlingar som på sådana platser kan komma i fråga för försöksverksamhet. I min hembygd är jordbruksarealerna i genomsnitt små. När det gäller potatisodlingen är emellertid den genomsnittliga arealen bland vårt lands största. Man har med andra ord specialiserat sig starkt. Genomsnittsskördarna hör också till de största i landet. Utvecklingen går framåt. Vi vet vad som händer på potatissidan, där olika nya tillverkningar har tagits upp — t.ex. chips och mycket annat. I en bygd med så stort intresse för potatisodling föreligger naturligtvis ett avsevärt behov av sortförsök, försök beträffande gödsling och dylikt, i all synnerhet med hänsyn till pågående och kommande förändringar. Därför vill jag fråga jordbruksministern, om man inte just när det gäller specialodlingar av sådan betydenhet kan ha möjlighet att få anslag till försöksverksamhet också i dessa bygder. Skall förhållandena vara som förut, eller blir det en försämring? Det är vad min fråga gäller.

Herr talman! Det nya för det kommande budgetåret vad beträffar lantbrukshögskolans försöksverksamhet är att statens lantbruksbyggnadsförsök omorganiseras till en institution för lantbruksbyggnader vid högskolan och att medelsanvisningen för denna verksamhet :i fortsättningen skall gå över högskolans anslag. Även om detta innebär en rationalise ring av försöksverksamheten, får det till direkt följd att det förslag, som departementschefen har lagt fram och som här har understötts av reservanterna måste räcka till ett större försöksområde. Utskottet anser emellertid att anslaget bör höjas med 335 000 kronor för att en rimlig försöksverksamhet skall kunna säkras i fortsättningen. Jag skall inte i vidare mån än vad herr Hansson i Skegrie har gjort erinra om kravet på en utvidgning av försöken när det gäller animalieproduktionen och den stora satsning, som där krävs för att höja avkastningen. Men jordbruksutskottet fick också vid sitt besök på lantbrukshögskolan ta del av den pågående försöksverksamheten beträffande jordbearbetning. Övergången till allt tyngre jordbruksmaskiner påverkar ju i hög grad jordens struktur. Allteftersom minskningen av den uppodlade arealen fortskrider koncentreras odlingarna i vårt land alltmer till lerslätter med en stark specialisering till stråsäd. Denna ensidighet påverkar markens fysikaliska och biologiska egenskaper och verkar försämrande på jordstrukturen, ett förhållande som ytterligare accentueras av just den snabba övergången till tunga jordbruksmaskiner. De fysikaliska markfaktorerna — rotsystemens behov av luftoch vattenhållning — håller på att bli de verkligt produktionsbegränsande faktorerna. Här måste satsas — och här satsas också — på en mycket intensiv försöksverksamhet. Det är glädjande att utskottet genom att höja medelsanvisningen från den av departementschefen föreslagna summan kommer att kunna bidra till en förstärkning av denna verksamhet. Den vill däremot inte reservanterna ge utrymme för. Den ökning som föreslås i propositionen och som reservanterna ansluter sig till innebär kanske, att i viss mån pågående försök kan följas upp, men när det gäller nyutläggning och när det gäl ler vegetabilieförsöken — som sker länsvis — innebär förslaget, såsom vi här har hört, en katastrofal minskning av verksamheten. Redan omorganisationen av hushållningssällskapen medförde att så blev förhållandet. Man kan inte påstå att denna lokala försöksverksamhet skulle ha mist någon form av aktualitet. Fru Lindskog sade, att det har blivit »en kvalitativ förbättring» av försöksverksamheten. Jag undrar vad som ligger i begreppet kvalitativ förbättring. Såvitt jag vet läggs försöken ut på precis samma sätt nu som förut, bara med den skillnaden att de i fortsättningen företas i mindre omfattning, och dessutom kommer över huvud taget ingen försöksverksamhet att bli möjlig i stora delar av landet. Så blir förhållandet — originellt nog, kan jag säga — i de delar av vårt land, som kanske vore mest betjänta av en intensifierad försöksverksamhet. Jag kommer själv från ett län, där hushållningssällskapet i viss mån genom försöksringarna fortsätter sin försöksverksamhet, och jag kan nämna att 30 procent av länets åkerareal är ansluten till dessa försöksringar. Likväl, fick jag reda på i går, får en av ringarna, som hade 23 riksförsök förra året, lägga ut endast 8 stycken i år. Detta stämmer ganska bra med det besked vi fick på lantbrukshögskolan, nämligen att man måste räkna med en 75-procentig nedskärning av riksförsöken. Hur situationen skall vara på försökssidans område i de län, där hushållningssällskapen inte har ekonomiska förutsättningar att fortsätta den egna försöksverksamheten, har jag svårt att tänka mig. Utskottet har emellertid här tagit ställning i positiv riktning till en utökning av anslaget, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan under denna punkt.

Herr talman! Jag skulle vilja säga att jag med den kvalitativa förbättringen menar, att om man har haft äldre försöksserier, som har visat sig vara ineffektiva, och sedan övergår till nya serier, som blir kvalitativt mera givande, anser jag att man därigenom har uppnått en kvalitativ förbättring. Herr Jonasson talade om vikten av försöksverksamhet när det gäller speciella odlingar, t.ex. den potatisodling som förekommer i hans hemtrakter. Jag skulle tro att herr Jonassons län kan ha åtskilligt att lära av den försöksverksamhet på området som vi har i Kopparbergs län. Herr Hansson i Skegrie nämnde att hushållningssällskapen inte vill vara några »hjälpgummor». Jag har inte haft det minsta intryck av att någon förändring skett vid vår försöksgård i Kopparbergs län sedan det nya beslutet om lanbruksnämnderna tillkom. Jag tror inte att medlemmarna i hushållningssällskapet där hemma betraktar sig som hjälpgummor. Det gäller att få fram goda resultat, och därvidlag sker ett gott samarbete. Jag yrkar fortfarande bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill helt instämma i herr Hanssons i Skegrie synpunkter på försöksverksamheten och dess betydelse för vårt jordbruk. Jag skulle emellertid helt kortfattat vilja lägga ytterligare några synpunkter på frågan. Det är alldeles givet att försöksverksamheten görs till föremål för rationalisering. Den måste ses över med jämna mellanrum. Man måste använda modern teknik och moderna hjälpmedel för att göra den alltmera effektiv; det kan inte vara någon diskussion om den saken. Det finns dock en begränsningsfaktor som man alltid måste ta hänsyn till när det gäller försöksverksamheten på jordbruksområdet, nämligen de olika naturliga förutsättningar vi har på olika områden i vårt land, och inte bara där utan också i fråga om djurstallar 0. s. v. Det kommer ständigt nya växtsorter, nya fodermedel, nya handelsgödningsmedel och nya bekämpningsmedel i marknaden, vilka måste underkastas prövning. Men denna försöksverksamhet fyller också en annan utomordentligt viktig uppgift; den ger data till de lärare och konsulenter som är verksamma inom jordbruksnäringen. Det är utomordentligt viktigt att de erfarenheter man gör inom försöksverksamheten snabbt kan föras ut till näringsutövarna. Därför måste de lärare och konsulenter, som är sysselsatta på jordbruksundervisningens område, ha tillgång till lokalt anknutna försök av olika slag. Annars blir de mer eller mindre hjälplösa i sitt arbete och jordbrukarna känner med sig, att den rådgivning de blir föremål för inte är praktiskt förankrad till förhållandena i deras omgivning. Det är orsaker som gör att man, hur man än strävar efter att hushålla med tillgängliga medel, hur man än försöker rationalisera, kommer fram till att det finns en gräns för dessa möjligheter. Den kostnadsfördyring som oavbrutet sker i samhället drabbar naturligtvis även detta område.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
Herr talman! Herr Jonasson ställde en direkt fråga till mig, men innan jag besvarar den vill jag säga något mer allmänt beträffande herr Hanssons i Skegrie inlägg, eftersom det förvånade mig en smula. Herr Hansson sade bl a. att när vi nu skall ta ställning till detta anslag bör vi ta hänsyn till den sämre situation, som vi själva har skapat för jordbruket — »vi själva», han uteslöt således inte sig själv i det sammanhanget. Men jag undrar ändå vad vi här i riksdagen egentligen har gjort för att skapa en sämre situation för det svenska jordbruket. Herr Hansson i Skegrie sade sedan — han kanske förivrade sig — att detta anslag hade »bantats ned» och att resurserna blivit mindre. Som bantningskur är utvecklingen dock ganska misslyckad. Om de som föresatt sig att banta hade nått ett sådant resultat som man gjort i fråga om tyngden av detta anslag skulle de alldeles säkert ha blivit djupt besvikna. Som utgångspunkt kan jag nämna budgetåret 1961/62. Då uppgick anslaget till 1,5 miljon kronor. Sedan har vi »bantat» det år från år och nu är vi uppe i 7,7 miljoner kronor. I rättvisans namn skall jag säga att en liten del av denna höjning beror på att vi flyttat in anslag för uppgifter som tidigare legat utanför — bl.a. har anslaget till forskningsanstalten i Lund nu förts samman med detta anslag — men det spelar mindre roll. Det finns ingen anledning, herr Hansson i Skegrie, att tala om bantning. Sedan menade herr Hansson i Skegrie också att lantbrukshögskolan och forskningen på jordbruksområdet skulle ha blivit illa tillgodosedda. Han sade, kanske mer som en allmän reflexion, att det såg ut som om det låg illa till om man jämförde med andra områden. Så är det emellertid inte. Det kanske vore litet obehagligt för jordbruksutskottet om det år efter år skulle tvingas acceptera att just denna sektor av forskningen och undervisningen skulle bli illa tillgodosedd i förhållande till de områden som handläggs inom statsutskottet, och det kanske är en viss ambition som föranleder ordföranden i jordbruksutskottet att misstänka att just denna sektor skulle blivit illa tillgodosedd. Lantbrukshögskolan har emellertid på avlöningsanslaget en uppräkning med 10,7 procent från 1967 69. Veterinärhögskolans motsvarande siffra är 8,3 procent och skogshögskolans 10,4 procent. Jag skall gärna erkänna att för de tekniska fakulteterna är ökningen något större, 11,7 procent. Men i gengäld stannar uppräkningen vid de matematiskt-naturvetenskapliga fakulteterna vid 7,3 procent. Jag tror jag vågar säga, att vi inom regeringen i år liksom tidigare har försökt göra en rimlig avvägning och att jordbrukets intressen inte har kommit 1 kläm. Det kan vara en svår uppgift, att göra avvägningar, och om man räknar med den ökade tillströmningen av studenter till våra universitet vill jag påstå att lantbrukshögskolans behov blivit ganska väl tillgodosett. Jag vill emellertid inte driva detta resonemang för långt — det är kanske inte så trevligt för mig att säga att kraven blivit så förskräckligt bra tillgodosedda, när jag sedan i regeringen skall föra fram kommande anspråk. Jag tycker dock att herr Hansson i Skegrie har en ganska svag grund att stå på om han gör gällande att jordbrukets forskning blivit illa behandlad. Fru Sundberg tycktes ha samma uppfattning, åtminstone när hon bedömde försöksanslaget som otillräckligt. Av herr Grebäcks anförande verkade det, som om han trodde att personalavlöningarna bekostades över försöksanslaget. Så är emellertid inte fallet — tjänsterna är upptagna på personalförteckningen i vanlig ordning. Därför kanske vi inte behöver ta upp den frågan i deita sammanhang. Herr Jonasson frågade om förutsättningarna för en lokalt differentierad försöksverksamhet nu kommer att bli sämre. Han var orolig för att exempel vis potatisodlingen inte skulle få den uppmärksamhet som den i detta sammanhang förtjänar. Vi har ett försökskollegium, vars uppgift är att fördela resurserna så rättvist som möjligt på de olika grenarna. Inom varje försöksdistrikt finns en nämnd som har att biträda med råd och anvisningar och att uttala önskemål om vilka intressen som bör tillgodoses inom varje försöksdistrikt. Riksdagen skulle naturligtvis kunna göra sådana uttalanden som att exempelvis potatisodlingen inte får glömmas bort. Men man skulle nog ganska snart komma underfund med att var och en har sin uppfattning om vad som är mest angeläget. Därför bör riksdagen inte göra sådana uttalanden utan i stället lita på att försökskollegiet gör en så rättvis bedömning som möjligt. Jag medger gärna att visst kan det finnas önskemål att öka detta anslag. Men herr Hansson borde veta att vi varken i år eller tidigare kunnat bedriva budgetarbetet uteslutande med utgångspunkt från vad som är mest önskvärt. Vi måste alltid försöka att så väl som möjligt fördela de knappa resurser som står till buds totalt sett. När vi summerar alla behoven är det alltid svårt att få resurserna att räcka till. Det får vi inte glömma bort i denna diskussion.

Herr talman! Jordbruksministern påstod att jag hade sagt »den försämrade situation vi har försatt jordbruket i». Jag sade »den ändrade situation vi försatt jordbruket i». Det är en väsentlig skillnad. Så står det i varje fall i mitt manuskript; om jag läst dåligt innantill vet jag inte. Jag vill gärna ge jordbruksministern rätt i att vi har ökat anslagen till forsk ningsverksamheten rätt avsevärt under senare år. Men detta talar ju för att försöksverksamheten borde följa med i samma takt, och det är ju försöksverksamheten vi diskuterar nu, inte forskningen. Forskningen och försöksverksamheten hör nämligen ihop. Forskningens resultat skall föras ut genom försöksverksamheten. Har vi en omfattande forskning, kräver det följaktligen att vi också har en rätt omfattande försöksverksamhet. Försöksverksamheten är det känselspröt som forskarna måste ha för att förvissa sig om huruvida de är inne på rätt väg eller inte. Det föreligger alltså en växelverkan mellan forskning och försöksverksamhet som man inte gärna kan bryta. Därför anser jag att statsrådets argumentering klart talar för ett bifall till utskottets hemställan, men det var ju inte meningen precis. Jag erkänner gärna att det skett en betydande upprustning av jordbruksforskningen. Men jag vill samtidigt säga att om man jämför våra forskningsresurser med motsvarande resurser i andra länder som kan jämföras med Sverige i fråga om jordbruksproduktion och teknik så ligger vi ännu långt efter. Sedan har jag knappast hjärta att bemöta en så trivsam liten politisk hjälpgumma som fru Lindskog. Men fru Lindskog talar här om gamla och nya försökskedjor precis som om de gamla försökskedjorna vore värdelösa och måste ersättas med nya. Vem har inbillat fru Lindskog det? De nya försökskedjorna är inte ett dugg mer värda än de gamla var. Det måste vara så på detta område att nya kedjor måste avlösa de gamla, ty uppgifterna för de gamla kedjorna blir slutförda, men därmed är icke sagt att de var värdelösa. Jag har själv tidigare varit försöksvärd, och de kedjorna ligger nu långt tillbaka i tiden. Jag använder mig emellertid ännu av de resultat som jag fick fram för 20—30 år sedan. Jag förmodar att de resultaten håller; ingenting har bevisat motsatsen. Vidare finns här en annan viktig omständighet att ta hänsyn till. Vi har flyttat över de konsulenter som skall vara rådgivare åt jordbrukarna från hushållningssällskapen till lantbruksnämnderna. När de var anställda inom hushållningssällskapen hade de en omfattande försöksverksamhet att bygga sina erfarenheter och sin rådgivning på. Då de nu sorterar under lantbruksnämnderna har de, som jag tidigare sagt, icke en enda försöksgård till sitt förfogande. De skall emellertid vara effektivare rådgivare nu än förr — det var därför vi flyttade över dem. Lantbruksnämnderna skulle som bekant bli ett ännu effektivare organ för jordbrukarna än hushållningssällskapen. Genom omflyttningen har vi berövat dessa konsulenter förmånen att ha jordbruksförsöken som basis för sin rådgivning. Lantbruksnämnderna har helt enkelt inte anslag tillräckligt för att upprätthålla den försöksverksamhet för lantbrukshögskolans räkning som hushållningssällskapen tidigare förskotterade medel för. Man får en känsla av ordens tomhet när man bedömer den storordiga debatten i fjol om upprustningen inom jordbruket mot vad som sedan inträffar tid efter annan.
Herr talman! Jordbruksministern gav inte något klart svar på min fråga. Han hänvisade till de försökskollegier som arbetar på dessa områden. Jag vill emellertid ändå tolka jordbruksministerns svar så, att det föreligger möjlighet att erhålla försök beträffande dessa specialodlingar, som har stor omfattning och stor betydelse för de bygder det är fråga om. Om de förändringar som sker skulle medföra att försöksverksamheten i de bygder och i de fall som jag relaterade skulle starkt minska, vore det i högsta grad beklagligt. Jag tolkar emellertid statsrådets svar i annan riktning.
Herr talman! Jag skyller på jordbruksministern att jag blev tvungen att begära replik. Jordbruksministern hade fått den uppfattningen att jag trodde att personalkostnaderna bestrids över anslaget till försöksändamål. Det yttrade jag mig över huvud taget inte om. När det gäller utläggningen av försök, de s.k. riksförsöken, som beställes av lantbrukshögskolan, får den som lägger ut försöken — det må vara lantbruksnämnderna eller hushållningssällskapen — svara för kostnaderna för de s.k. försökspatrullerna och deras verksamhet. De får visserligen betalt för det, men de måste själva betala den personal som sköter arbetet. Konsulenterna som har hand om inspektionen avlönas emellertid från de ordinarie anslagen. På grund av kostnadsstegringen på arbetsmarknaden räcker det ökade anslaget inte till mer än att bestrida de ökade kostnader som sammanhänger med utläggningen av försöken. Risken för en stagnation inom försöksverksamheten är därför uppenbar. Det vet vi som prakttiskt sysslar med problemen, när det gäller att få ut försöken i de olika bygderna.
Herr talman!

Vad beträffar min uppgift som »hjälpgumma» hoppas jag att mitt namn under reservationen visar att jag inte är beredd att vara hjälpgumma i utskottet till förslag som jag inte anser vara riktiga. Däremot har jag ingenting emot att vara hjälpgumma i Kopparbergs läns hushållningssällskap i dess samarbete med lantbruksnämnden. Det hoppas jag få fortsätta med.
Herr talman! Om man skall fortsätta med den vokabulär som använts skulle jag vilja säga till herr Hansson i Skegrie att jag har en känsla av att han är »hjälpgubbe» i synnerhet åt vegetabilieproduktionen, som han talat om här. Men det mest intressanta under senare år är satsningen på animaliesidan och då framför allt husdjursförsökens utbyggnad. I det avseendet hoppas vi att vi efter hand med ökade resurser skall kunna förverkliga ett betydligt bättre program. Jag kan fortsätta att räkna upp siffror, men det gör ju inte stort intryck på herr Hansson eftersom han underkänner dem. Jag konstaterade att resurserna har ökat från 1,5 miljon till 7,7 miljoner, men han låtsas inte om att detta faktum över huvud taget har nämnts. Det finns anledning framhålla att vi här följt de uttalanden som gjordes i fjol. Jag tycker inte att dessa var storordiga i något avseende, särskilt som vi i fjol inte hade skäl att ägna så mycken uppmärksamhet åt vare sig lantbrukshögskolans forskning eller någon annan. Vi visste ju att vi på det området redan tidigare genomfört en del reformer. Herr Hansson i Skegrie känner mycket väl till att det inte var i fjol vi började upprustningen vid lantbrukshögskolan, utan den har ju pågått under en följd av år, och det var inte jordbruksutredningen utan en annan utredning som framlade förslag härom. Därför finns det enligt min mening ingen anledning att göra den sammankoppling som herr Hansson gjort genom att göra gällande att vi i fjol bestämde oss för att ge oss i kast med någonting helt nytt och vittsyftande på detta område. Vi har ju i verkligheten gjort en kraftig satsning under några år nu. Det är klart, herr Grebäck, att den som sysslar med försöksverksamheten får betalt för sitt arbete. Dessutom går det ju att anpassa sig — eftersom det inte är fråga om fasta tjänster är man inte bunden. En viss försiktighet med sådana här försök bör nog iakttas. Inte heller denna sektor kan lämnas fri från den krassa och hårda bedömning som måste göras på andra områden. Jag vågar också påstå att det finns en del försöksverksamhet som passade tidigare men som kan mönstras ut i dag. Att det ständigt växer fram nytt som behöver tillgodoses är självklart.
Herr talman! Jag vill återigen understryka att statsrådet talar om någonting annat än vad det egentligen gäller, ty det rör sig inte om forskningsanslagen utan om försöksverksamheten. Som jag tidigare erkänt har vi rustat upp forskningen ganska mycket, men logiken kräver då att forskningsverksamheten följer med i upprustningen.

Herr talman! Jordbruksutskottet har under punkten 23 inte velat tillstyrka framställningen om förhöjt bidrag till praktiskt vetenskaplig växtförädling. Weibullsholms växtförädlingsanstalt bedriver en omfattande förädlingsverksamhet, vars resultat torde vara allmänt kända. Av plomberat utsäde kommer mellan 80 och närmare 100 procent från Weibullsholm, delvis beroende på gröda. Den största delen av den fortlöpande växtförädlingen betalas genom influtna växtförädlingsavgifter enligt regler som fastställs av riksdagen. Emellertid bedrives en intensiv växtförädlingsverksamhet också när det gäller trädgårdsväxternas område, och den verksamheten är i stort behov av ett utökat statligt stöd för att över huvud taget kunna fortsätta. Av den anslagshöjning motionärerna begärt avser 30 000 kronor arbetet på att fullfölja den resistensbiologiska forskningen på köksväxtsidan vid Weibullsholms växtförädlingsanstalt. Dessutom har 110 000 kronor begärts för att hålla den allmänna köksväxtförädlingen på godtagbar nivå. Jag vill först betona att köksväxtodlingarnas lönsamhet är så hårt pressad att allt som kan göras för att förbättra skördeutbytet och lönsamheten måste göras. I motsats till övriga jordbrukare måste köksväxtodlarna under största delen av året konkurrera med fritt importerade produkter, ofta till priser som starkt hotar den svenska odlingens lönsamhet. Men ändå är vi på det klara med att en rationellt driven köksväxtodling på sikt kan ställa sig lönande, om grundmaterialet är sådant att parasitangreppen kan hållas nere och nya sorter med bättre skördeutbyte kan framställas. I en tid när specialodlingar blir allt nödvändigare, inte minst i södra Sverige, blir också kraven på resistenta sorter intensivare. Arbetet på Weibullsholms resistensbiologiska laboratorium är av långsiktig karaktär och har ännu inte inbringat några inkomster. Som vi motionärer påpekat sökte Weibullsholm i år bidrag från jordbrukets forskningsråd med 72 000 kronor men beviljades bara 42 000 kronor. Det borde i högsta grad vara ett samhällsintresse att få fram en hög parasitresistens. Inte minst gäller detta med hänsyn till att man därigenom kan minska användningen av toxiska medel, vilket är nog så aktuellt i denna miljömedvetna tid. Dessutom blir köksväxterna vid konsumtion i betydligt mindre grad än andra livsmedelsprodukter värmebehandlade. Motionärerna återkommer också med ett gammalt krav om förhöjt bidrag till Algot Holmberg & Söner AB. Växtförädlingsverksamheten där drives fristående från Weibullsholm och är helt inriktad på att åstadkomma utsäde lämpat för mellansvenska bygder. Detta innebär att såväl det grundläggande förädlingsarbetet som de första årens urval utförs i mellansvensk odlingsmiljö. Några egna inkomster har ännu inte kunnat inflyta från denna verksamhet. I jordbrukssammanhang talas ofta om rationalisering. Rationalisering innebär ju inte bara krympning av odlingsarealen. Sortförädling är någonting som är av största betydelse för att förbättra svenskt jordbruks lönsamhet. En omotiverad sparsamhet när det gäller växtförädling får negativa konsekvenser för lantbruket som helhet. Här talas om forskning och innovation på alla tänkbara områden.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

Herr talman! Denna gång skall jag vara artigare mot fru Sundberg och helt instämma i den utförliga motivering, som hon anfört för ett höjt anslag till växtförädlingsanstalten Weibullsholm liksom också till Algot Holmberg & Sö ner AB. Dessa motionsyrkanden har återkommit under många år, och anledning härtill är att anslaget har varit oförändrat under en längre tid, kanske något tiotal år. även Weibullsholm har väl drabbats av den kostnadsfördyring, som är så påtaglig i samhället. Man förstår därför att behovet av ett ökat anslag är mycket angeläget för anstalten. Jag är övertygad om att jordbruksministern lika väl som jag och många andra är fullt medveten om det utomordentliga forskningsarbete som bedrivs på Weibullsholm. Jag vågar nog göra det påståendet att det knappast finns något område i vårt land, där det bidrag som statsmakterna lämnar ger lika stor utdelning som det gör i detta fall.

Jag tycker att Weibullsholms växtförädlingsanstalt vore värd den uppmuntran som en höjning av detta anslag skulle innebära.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

Herr talman! Dessa motionsyrkanden är ju gamla bekanta, som vi tidigare har diskuterat. Det finns kanske ingen anledning att upprepa de argument som vid föregående tillfällen framförts mot kraven på ökade anslag på denna punkt. Reservanterna har t.ex. icke nämnt ett ord om den utbyggnad av systemet med växtförädlingsavgifter, som vi tror skall bli en stimulans för företagare på detta område. Det är väl i dag tidtabellerna för SAS och Linjeflyg som bestämmer hur länge debatten skall fortgå. Jag skall därför inte uppta tiden ytterligare utan ber härmed att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under den punkt som vi nu behandlar utgår statsbidrag till byggande av skogsbilvägar på skogar i enskild ägo. Alla vet vilken betydelse skogsbilvägnätet har. På grund av rationaliseringen och den tekniska utvecklingen på området är goda vägar ett livsvillkor. Det gäller vid avverkningar, eftersom ganska tunga redskap skall forslas upp i skogarna, men det gäller i än högre grad när timret sedan skall forslas från platsen. Vägarna behövs också när skogsvårdande åtgärder skall sättas in. Jag tror därför inte att det råder några delade meningar om vilken betydelse skogsbilvägarna har för skogsbruket i Norrland. Vi är också överens om att skogsbilvägnätet skall byggas ut i rätt snabb takt. Skogsstyrelsen har uttalat att den statsunderstödda verksamheten med skogsvägbyggnad även under budgetåret 1966/67 varit omfattande.

Styrelsen menar alltså att utbyggnaden har varit omfattande. Departementschefen anser att verksamheten med att bygga skogsvägar med bidrag från ifrågavarande anslag bör fortgå i oförminskad takt. Han föreslår riksdagen att dels medge, att under budgetåret 1968 69 anvisa ett förslagsanslag av 13 000 000 kronor att avräknas mot automobilskattemedlen. Detta innebär att anslaget uppräknas med 500 000 kronor, medan de belopp inom vilka statsbidrag får beviljas kvarstår oförändrade. Jag kanske i detta sammanhang också skall upplysa om vad arbetsmarknadsstyrelsen på förfrågan har meddelat. Styrelsen förklarar att man på sikt önskar minska andelen i beredskapsarbete i form av vägbyggnad. I första hand skulle de allmänna vägarna som är särskilt dyra per dagsverke beröras av minskningen men eventuellt även skogsbilvägarna, säger styrelsen. Arbetsmarknadsläget har emellertid i praktiken medfört att man varit tvungen öka beredskapsanslaget till vägbyggnad från 280 miljoner kronor budgetåret 1966/67 till 325 miljoner kronor under innevarande budgetår. Beredskapsanslaget till skogsvägbyggnad har samtidigt ökats med drygt 3 miljoner kronor — från 9,6 till 13 miljoner kronor. För budgetåret 1968/69 går det inte att göra några säkra uttalanden, men en sänkning av beredskapsanslagen till skogsbilvägar är inte trolig, slutar ar betsmarknadsstyrelsen. Vi har därför goda skäl antaga att utbyggnadsverksamheten kommer att fortgå i oförminskad takt. Utskottet har även haft att behandla tre motionspar i ärendet. Samtliga har på olika sätt framhållit betydelsen av en utbyggnad av vägnätet. Vi är alla ense om att denna utbyggnad är nödvändig och till nytta för skogsbruket. Däremot skiljer sig uppfattningarna om beloppets storlek. Utskottet hade många bud att ta ställning till. En del ville ha 14 miljoner kronor, andra ville ha 15 miljoner kronor och någon ville ha 16,5 miljoner kronor. Till slut enades de borgerliga ledamöterna inom utskottet om 14 miljoner kronor.

Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen 5 av herr Mossberger m.fl.

Herr talman! Skogsnäringen är en av våra betydelsefullaste exportnäringar. Härav följer att den måste vara konkurrenskraftig i internationella sammanhang. Annars blir följdverkningarna svårartade. Allvarliga störningar kan uppstå för arbetsmarknaden, vilka i sin tur påverkar bygd och näringsliv i vidsträckta delar av landet. Dålig konkurrenskraft kan även medföra stark förstörelse av de kapitaltillgångar som är bundna i den skogliga primäroch sekundärproduktionen. Man räknar inte med nämnvärt stigande intäkter under den närmaste tiden, varför den hotande lönsamhetskrisen endast kan avvärjas genom kostnadssänkningar. Skogsvägbyggnad bör i denna krissituation ges prioritet. Ett väl utbyggt skogsbilvägnät är en grundförutsättning för att arbetena med såväl virkets avverkning och transport som skogsvården skall kunna mekaniseras och driften rationaliseras. I Norrland kan vägutbyggnad hindra nollområdenas tillväxt och genom minskning av transportkostnaderna möjliggöra bättre utnyttjande av produktionsresurserna. Pågående nedläggningar av allt fler flottleder accentuerar dessutom behovet av snabb vägutbyggnad. Skogsbilvägar har kunnat byggas dels genom det särskilda skogsvägsanslaget, dels med hjälp av beredskapsmedel och dels med medel som ställts till förfogande genom det norrländska skogsproduktionsanslaget. Med anledning av den centralt uttalade tveksamheten om lämpligheten av att bygga skogsbilvägar som beredskapsarbete torde det föreligga en betydande risk för nedskärning av denna del av vägbyggandet. Nu säger utskottets talesmän att den risken inte lär föreligga enligt förfrågningar som gjorts hos arbetsmarknadsstyrelsen. Jag vill dock betona att departementschefen i propositionen har aviserat att dylika risker föreligger. Vi motionärer hade i varje fall ingenting annat att gå efter än departementschefens uttalande. Vid kontakter med de lokala organen — jag avser främst skogsvårdsstyrelsen i mitt län — har bekräftats att farhågorna för en minskad utbyggnad av skogsbilvägar med AMS-medel var väl grundade. Dessutom har förekommit frågedebatter om detta spörsmål i denna kammare, varvid bl.a. inrikesministern sagt att han ansåg dessa vägutbyggnader vara för kostsamma beredskapsobjekt. Vi anser alltså att våra farhågor var bestyrkta. I den mån det dock skulle bli så, att man bygger med beredskapsmedel skulle jag vara mycket glad åt det. Om vi alltså har fel och herr Arweson — som är en av reservanterna — har rätt i att man skall fortsätta att bygga med beredskapsmedel är det ju bra. Om den av staten i olika former stödda skogsvägbyggnadsverksamheten således skall upprätthållas totalt sett i oförändrad omfattning har jag utgått från att skogsvägsanslaget måste uppräknas. Skogsstyrelsen har också i sin anslagsframställning ansett en höjning av skogsvägsanslaget mycket behövlig. I ett läge, där man för att begränsa kraven på statsbudgeten måste företa en prioritering, finner styrelsen det mest angeläget att prioritera skogsvägsanslaget med hänsyn till den omedelbara kostnadssänkande effekt, som byggandet av skogsvägar medför för skogsnäringen. Reservanterna förutsätter att det med oförändrat anslag skall kunna byggas samma antal kilometer vägar. Att med samma anslagsbelopp bygga vägar i oförminskad takt bedömer jag emellertid som omöjligt. Redan förra året inträffade ganska betydande kostnadsökningar för vägbyggandet, och de har fortsatt under detta år.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

Herr talman! I går kväll förekom här i kammaren en debatt som bl.a. berörde planeringar inom skogsbruket. Vid detta tillfälle framfördes åsikten — som säkerligen är felaktig — att skogsbruket brister i planeringen. Men också den motsatta uppfattningen framfördes. Det har genomförts och pågår fortfarande en febril planering och rationalisering inte minst inom det enskilda skogsbruket. Låt mig inom parentes upplysa om att de beskyllningar som uttalades i går enligt i dag gjorda undersökningar till huvudsaklig del är grundlösa. I sitt utlåtande nr 1 har jordbruksutskottet under punkten 38 uppräknat anslaget till Vägbyggnader på skogar i enskild ägo med 1 miljon kronor utöver Kungl. Maj:ts proposition. Denna uppräkning är välbetänkt. Utbyggnaden av skogsbilvägnätet är onekligen den viktigaste rationaliseringsåtgärd som kan förbättra lönsamheten. Vi torde alla känna till den hårdnande konkurrensen på världsmarknaden beträffande produkterna från en av vårt lands viktigaste råvarukällor, skogen. En mycket stor del av förädlingskostnaderna inom skogsindustrin hänför sig till transporterna. Som exempel kan nämnas att transportkostnaden utgör mer än 20 procent av massaindustrins förädlingskostnader. Skogsprodukter transporteras i huvudsak med bil från avverkningsplatsen till förädlingsstället. Detta ställer givetvis stora krav på vägarnas beskaffenhet i fråga om bärkraft, framkomlighet etc. Bilarnas lastkapacitet ökar, men vägarnas bärkraft byggs inte ut i samma takt. Det torde vara högst orationellt att omlastning måste ske två å tre gånger innan full last kan levereras vid avlämningsstället. Det torde inte vara riktigt att, som herr Arweson nämnde, dessa 13 miljoner kronor, som föreslagits i statsverkspropositionen, är en god avvägning. När bilarnas lastkapacitet ökar måste också vägarnas bärighet öka i samma takt. Riksdagen medverkar därför till en avsevärd rationalisering om den godkänner jordbruksutskottets hemställan på denna punkt om en uppräkning av anslaget. Låt mig påminna om de från och med den 1 januari i år kraftigt höjda bil skatterna. En ökning med 50 procent minus trafikomläggningsskatten innebär, speciellt för lastbilsägarna, betydande skattehöjningar. Jag förutsätter att kammarens ledamöter uppmärksammat, att i årets statsverksproposition överföres inte mindre än 617,1 miljoner kronor av bilskattemedel till budgetutjämningsfonden. Motorfordonsskatten, som en gång var avsedd att användas för utbyggande och underhåll av vägarna, kommer numera att i icke ringa utsträckning användas för budgetbalansering. Bilskattemedlen räcker sålunda väl till för en anslagsuppräkning till vägbyggen i skogar som är i enskild ägo. Jag tror inte man skall behöva orda mera om detta; betydelsen av ett väl utbyggt skogsbilvägnät torde stå klar för var och en i dessa tider, då transporten av skogsprodukter måste rationaliseras i största möjliga utsträckning för att våra skogsprodukter skall kunna konkurrera på utlandsmarknaden. Det torde inte heller vara oriktigt att föreslå denna höjning, enär, såsom jag redan nämnt, automobilskattemedel finns att tillgå. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan vid punkten 38.
Herr talman! Eftersom jag ser att jordbruksministern är inne i kammaren, kan jag inte underlåta att ställa en fråga till honom. Det står angivet i den socialdemokratiska reservationen, att skogsvägar skall kunna byggas i oförminskad takt med oförändrat bidrag, detta enligt ett uttalande av departementschefen. Budgetramen har ökat på en rad områden — på naturvårdsområdet, utbildningsområdet 0. s. v. — varigenom större effektivitet skapas där. Men på detta område befinner vi oss dock i en alldeles speciell situation: skogsindustrin har stora svårigheter att brottas med, och därtill kommer att konkurrensen med andra länder — Amerika, Sovjet och ett flertal andra — är så hård, att vi måste göra allt vi kan för att sänka kostnaderna. Just på skogsbilvägsområdet behövs initialengagemang för att det virke som behövs skall kunna föras fram till industrierna. Det är också på skogsavverkningssidan som möjligheter finns att nedbringa kostnaderna; på andra områden är detta ganska svårt. Nya skogsbilvägar behöver också byggas för att de tunga maskiner som används vid skogsavverkningen skall kunna forslas fram till avverkningsplatserna; i annat fall kan dessa maskiner inte utnyttjas på ett effektivt sätt vid kalavverkningarna. Det förvånar mig att höra, att man inom samma anslagsram kan uppnå samma effektiva resultat även nästa år, när vi vet att omkostnaderna stiger. Om man visste att arbetsmarknadsstyrelsen kommer att ge väsentligt ökat anslag till beredskapsarbeten just för skogsbilvägnätet, skulle jag kunna förstå att anslagsramen bibehålles. Nu säger arbetsmarknadsstyrelsen i stället att man skall försöka nedbringa vägbyggandet, och då förstår jag det inte. Skulle jag av departementschefen kunna få en förklaring på detta?
Herr talman! Bakom detta påstående ligger enligt den information vi har fått den omständigheten att det sker en rationalisering och ökad effektivisering av vägbyggandet och att man således inom denna ram skulle kunna åstadkomma ett i stort sett oförändrat resultat. Det är detta som är meningen med uttalandet.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att jag inte var tvärsäker på förhållandena i går — jag sade då endast att om en sådan händelse hade utspelats där uppe ansåg jag att förfaringssättet var felaktigt. Vad jag vände mig mot var emellertid att herr Sundelin generaliserade detta till hela skogsägarrörelsen. I dag har jag tillgång till vissa andra data och därför är jag mer säker på min sak i dag än i går. Jag har fått uppgift om att den 9 februari sammanträdde <skogsägareföreningarna i mellersta Norrland med länsarbetsnämnden, varvid de. redovisade att i det läge som rådde måste under en viss tid framöver ett antal arbetare friställas. Den 10 februari underrättade man per telefon om att friställningarna måste komma någon gång vid månadsskiftet. Den 16 februari skedde en genomgång med inspektorerna och den 17 februari hade företagsnämnden i detta företag sammanträde. Den 24 februari fick arbetstagarna listor på vilka som skulle friställas. Skogsarbetaravtalet har helt följts, d. v. s. fjorton dagars uppsägningstid för dem som varit anställda över nio månader och åtta dagars uppsägningstid vid kortare anställningstid. Den 26 februari sammanträdde skogsägareföreningarnas representanter på arbetsförmedlingen för att diskutera uppsägningarna och den 27 februari genomgicks dessa friställningslistor med arbetstagarnas ombud. Det meddelades att 100 man måste sluta. Därav var 80 deltidsanställda och 20 heltidsanställda. Denna redovisning visar sålunda klart, att man följt de varseltider som skall iakttagas enligt avtalets bestämmelser.

Herr talman! Jag är fullt medveten om vad som står i herr Wiklunds i Härnösand protokoll, och jag vill bestämt tillbakavisa insinuationen att de uppgifter jag lämnade skulle vara konstruerade. De är hämtade från protokoll, förda inom ifrågavarande skogsägareföreningar. Jag har alltså inte anfört påhittade uppgifter utan klara fakta i detta mål.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i grälet mellan två kamrater i kammaren. Statsrådet sade till mig att man nu kan bygga lika mycket vägar som förut för samma anslag tack vare rationaliseringar. Skogsstyrelsen har emellertid en annan uppfattning härom och har anfört att anslaget inte alls är tillräckligt för att klara vägbyggena i den omfattning som man önskar. Förhållandet är att ju mer skogsvägar vi bygger, desto dyrare kommer de att bli, eftersom de i framtiden måste byggas i en helt annan terräng än tidigare. Man har när det gäller vägbyggandet inte samma valmöjligheter som tidigare, och det medför att kostnaderna blir större. Jag anser därför att anslaget är helt otidsenligt; det har inte följt med i den takt som är nödvändig i nuvarande situation.

Herr talman! Till jordbruksutskottets utlåtande nr 1 har vid denna punkt fogats en av herr Skårman m.fl. avgiven reservation, innebärande bifall till motionerna I: 497 och II: 620 rörande en höjning av kartverkets anslag till kartarbeten m.m. Som en av dem som har skrivit under denna reservation vill jag något närmare teckna bakgrunden till densamma. Till att börja med vill jag erinra om att det allmänna kartväsendet under senare år alltmera kommit i blickpunkten för statsmakternas intresse. Ett stort antal offentliga utredningar har sålunda under den senaste tioårsperioden arbetat med problem som sammanhänger med den officiella kartframställningen. Snart sagt alla hithörande områden har berörts i någon form av dessa utredningar. På grundval av utredningarna har skilda reformer av större och mindre räckvidd genomförts. Främst märks därvid en genomgripande omdaning och upprustning av verksamheten vid kartverket samt tillkomsten av det nya programmet för ekonomisk och topografisk kartläggning som fastställdes av 1961 års riksdag. I programmet, som avsåg tiden från och med den 1 juli 1961 till och med utgången av år 1970, upptogs främst redan påbörjade arbeten beträffande Älvsborgs, Värmlands, Västmanlands, Kopparbergs och Västernorrlands län, medan Jämtlands och Hallands län infogades först i slutet av perioden. För bl.a. de inre delarna av Norrbottens län skulle framställningen av vissa försöksblad fortsätta och det reguljära arbetet på en topografisk karta snarast påbörjas. För sistnämnda ändamål och för att allmänt påskynda den ekonomiska kartläggningen anvisade 1961 års riksdag vissa särskilda medel. Under 1960-talet har anspråken på en snabbare kartläggningstakt ökat alltmer, särskilt beträffande vissa norrlandslän, Kopparbergs län och skånelänen. Särskilda medel för att förstärka kapaciteten för kartläggningsarbetena har också vid flera tillfällen anvisats av riksdagen. I anledning av väckta motioner om förstärkta resurser för ändamålet betonade också 1965 års riksdag vikten av att kartläggningsverksamheten intensifierades. Motioner om ökade medel till verksamheten avslogs dock. Med hänsyn till den tid som förflutit sedan kartläggningsprogrammet fastställdes och till den snabba utveckling som därefter har skett på det tekniska området ansåg riksdagen emellertid tiden vara mogen för en översyn av programmet. Denna översyn borde omfatta en samlad redovisning av programmets läge och behovet av ekonomiska och topografiska kartor inom landet, bl.a. inom Jämtlands län. Efter framställning av 1965 års riksdag erhöll kartverket Kungl. Maj:ts uppdrag att efter samråd med kartverkskommissionen verkställa den begärda översynen. Denna översyn har nu utförts och redovisas i årets statsverksproposition under den punkt som vi nu behandlar. Under den tid då översynen pågått har några medelsförstärkningar för att möjliggöra en snabbare kartläggningstakt inte anvisats av riksdagen. Detta är i och för sig inte så egendomligt, eftersom ett sådant öde tyvärr ofta drabbar områden som i någon form är föremål för översyn. Inte desto mindre förefaller det mig beklagligt med hänsyn till de stora och angelägna behov som väntar på att bli tillgodosedda. Under den stilleståndsperiod i fråga om medelstilldelningen till de allmänna kartarbetena som i praktiken inträtt har behoven kraftigt ackumulerats till förfång för åtskilliga grenar av samhällsverksamheten. Tillgång till moderna ekonomiska och topografiska kartor är, såsom kammarens ledamöter väl vet, av utslagsgivande betydelse för bedömanden och planeringar såväl i statlig och kommunal förvaltning som inom näringslivet i ett flertal avseenden. Inte minst på samhällsplaneringens område är ofta bristen på tillförlitligt kartunderlag en flaskhals som ofta leder till att arbeten kraftigt försenas eller fördyras i orimlig omfattning. Det får anses vara klarlagt att en ekonomisk eller en modern topografisk karta för åtskilliga viktiga områden av den samhälleliga utbyggnadsverksamheten medför en sådan besparing i tid, kostnader och personal att enbart av denna anledning ett snabbt upprättande av dessa kartor är väl motiverat. Såväl utskottsmajoriteten som reservanterna ger uttryck för en positiv uppfattning i dessa frågor och departe mentschefen har vid åtskilliga tillfällen framhållit vikten av en intensifierad kartframställning. Det är därför enligt min mening ägnat att förvåna att varken Kungl. Maj:t eller utskottsmajoriteten anser sig kunna förorda att åt kartverket ges resurser för den så att säga upptrappning av verksamheten, som i så hög grad behövs, utan låter det stanna vid några vackra ord. Den redovisning som kartverket lämnat utvisar klart att åtskilliga viktiga områden av landet fortfarande står utan moderna ekonomiska och topografiska kartor och också kommer att göra det under lång tid framöver om inte kraftinsatser görs. Verket har också genom tillkomsten av goda arbetsutrymmen och modern teknisk utrustning stora förutsättningar att klara uppgiften. Även om kartverket gjort och gör mycket goda insatser för att inom ramen för sina resurser rationalisera och effektivisera kartframställningen krävs enligt min mening ytterligare medel för att mera märkbart förbättra situationen för de områden som saknar det moderna kartunderlaget för sin planeringsverksamhet. Det innebär ett betydande slöseri med samhällets resurser att i onödan undanhålla de viktiga planeringsinstrument som nu ifrågavarande kartmaterial utgör. Jag har givetvis fullt klart för mig att utskottsmajoriteten här liksom beträffande andra anslag haft för ögonen att se till, att en av tidsläget betingad stram budget inte löses upp, och därför ställt sig kallsinnig inför en anslagsökning. Detta är i princip inte att säga något om, och jag har för min del ansett mig på åtskilliga punkter kunna instämma i ett sådant betraktelsesätt. Just på denna punkt förefaller det mig dock ostridigt att utskottsmajoriteten låtit snålheten bedra visheten. Den summa man spar genom att inte gå med på det av reservanterna yrkade beloppet kommer nämligen, därom är jag helt övertygad, att ätas upp flera gånger om till följd av merutgifter i fråga om många andra anslag till verksamhetsgrenar som berörs av kartläggningen. Den stora kostnaden syns dock inte, därigenom att angelägna samhällsprojekt inte kan utföras eller förskjutes till någon gång i framtiden. Slutligen vill jag beröra frågan om revidering av kartor. Kungl. Maj:ts förslag innebär att revideringen av den topografiska kartan efter viss försöksverksamhet påbörjas i samband med den ekonomiska kartläggningen i de tre sydligaste länen. Det framhålles samtidigt att hittills gällande princip om tioårsintervaller för den reguljära revideringen av kartan alltjämt bör gälla. Den reguljära revideringen av den ekonomiska kartan anses även under återstoden av innevarande planeringsperiod böra få anstå. Jag har i princip ingenting att invända mot vad departementschefen anfört i revideringsfrågan men finner det angeläget att slå fast, att kravet på revidering av färdigställda kartor inte får leda till att en stegrad framstegstakt i fråga om nyframställning av kartor hindras. Att ökade resurser i första hand behövs för sistnämnda ändamål har också indirekt erkänts av utskottsmajoriteten, vilket jag konstaterat med tillfredsställelse. Här om någonsin gäller att något är bättre än intet. De områden som helt saknar både ekonomisk och modern topografisk karta är verkligen mycket illa ställda. Herr talman! Det sägs att det inte är möjligt att föra krig utan kartor, men trots att jag representerar en landsända som i hög grad besväras av en dylik brist har jag vågat ta upp en kamp i denna fråga i förhoppningen att detta talesätt, som så många andra, skall visa sig inte innehålla hela sanningen. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till reservationen 7.

Herr talman! Det råder inga delade meningar om vikten av att detta arbete forceras i så snabb takt som möjligt. Men när man i kanslihuset arbetar med sitt budgetpussel är det givetvis en grannlaga sak att göra avvägningar. Samhällsmaskineriet måste ju fungera. Gör man en kugge för lång, så blir följden att det kuggar över en annan, och då får vi inte den lugna och jämna gång i samhällsmaskineriet som vi vill ha. Vi är som sagt införstådda med denna frågas vikt. Ingen lär heller kunna bestrida att det under 1960-talet har skett uppräkningar undan för undan, så att vi i dag ligger före den 1961 uppgjorda planen. Man kan inte påstå att någonting här har blivit eftersatt, om man ser på den plan som då gjordes upp.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
Herr talman! Det framgår ju av vår motion bl.a. att man beträffande Jämtlands län, som saknar detta kartmaterial, med nuvarande takt skulle vara färdig med den ekonomiska kartan för 10 000-delsområdet år 1972 och för 20 000-delsområdet omkring år 1977 och med den topografiska kartan år 1973 respektive 1978. Jag tycker inte att denna framställningstakt är särskilt uppmuntrande för det område som både herr Lindström och jag representerar i denna kammare. Jag anser att det bör ske snabbare framsteg för att kunna bemästra all den planering och den övriga verksamhet som i dagens läge behövs för strukturrationalisering ar och därmed sammanhängande frågor.

Herr talman! Det yrkande som ställts i reservationen 8 sammanfaller med vad statens naturvårdsverk yrkat i sin framställning till Kungl. Maj:t, nämligen ett anslag på sju miljoner kronor. Kungl. Maj:t har emellertid prutat ner detta belopp till fem miljoner. Det är förståeligt att Kungl. Maj:t försöker hålla anslagskraven tillbaka så långt detta kan anses vara motiverat, men i detta fall kan man ifrågasätta huruvida motivet till nedprutningen är bärande. Redan den 15 augusti förra året eller vid tiden för petitas avgivande förelåg inte mindre än ett fyrtiotal ansökningar om bidrag till olika anläggningar för ett sammanlagt belopp om cirka fem och en halv miljoner kronor, alltså mer än vad Kungl. Maj:t redan äskat. Därtill kommer att en del organisationer på friluftslivets område, bl.a. Skidoch friluftsfrämjandet samt Svenska turistföreningen, anmält ett bidragsbehov därutöver av 1123 000 kronor. Ett bifall till departementschefens förslag om 5 miljoner kronor innebär alltså att denna friluftsverksamhet måhända måste inskränkas eller hållas tillbaka i jämförelse med vad som eljest skulle kunna åstadkommas. Det finns — det förstår jag — ingen anledning att fördjupa sig i ett resonemang om friluftsverksamhetens betydelse i våra dagar, när alltmer tid kan avdelas för sådan verksamhet. Alla inser betydelsen av denna verksamhet. En höjning av ett anslag måste ju alltid bedömas med utgångspunkt från önskvärdheten av att kunna förstärka eller trygga en viss verksamhet. I detta fall tror vi som står för reservationen att en höjning av anslaget till 7 miljoner är en riktig investering.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
Herr talman!

Det är nödvändigt för oss som lever i en välfärdsstat att motionera. Detta har docent P.-O. Åstrand kraftigt understrukit. En utebliven aktivitet medför efter ganska kort tid försämringar av leder, muskler, hjärta och blodomlopp. I vårt land med dess höga levnadsstandard är det fysiska kravet i yrket många gånger inte så stort. Man kan oftast sköta ett arbete utan alltför stark fysik. Det är nödvändigt att vi på olika sätt håller oss i gång genom motionsverksamhet. Bl. a. bidrar Skidoch friluftsfrämjandet till att många människor, som eljest inte skulle komma ut i naturen, gör det. Skidoch friluftsfrämjandet har stort behov av att utbilda fler människor som kan ta hand om de grupper som kommer till dess anläggningar under helgerna och under veckorna i övrigt.

Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 8 av herr Skårman m.fl.

Herr talman! Trots att jag suttit i statens friluftshnämnd i många år och nu sitter i naturvårdsrådet har jag inte kunnat biträda denna anslagsökning vid det här tillfället. Avgörande för mig har varit dels sparsamhetsskäl, dels att naturvårdsverket har så stora uppgifter på forskningssidan och på andra naturvårdsområden, att någon inskränkning måste ske, och jag finner att den måste göras på det rörliga friluftslivets område. Visserligen är det tråkigt att inte kunna ge de anslag som behövs till Skidoch friluftsfrämjandet och till Svenska turistföreningen. En del av verksamhe ten på friluftslivets område måste trots allt skötas ute på det regionala planet, ute i kommunerna och städerna.

Herr talman! I motionsparet 1:188 och II: 249 framhålles, att starka skäl talar för en högre åldersgräns än 40 år för erhållande av studiemedel. Det finns nämligen i dag, vilket redovisas i motionerna, olika kategorier som i 40-årsåldern vill påbörja sina studier.

Det finns naturligtvis också män i denna ålder, vilka kan ha behov av studiemedel för vidareutbildning, inte minst i ett arbetsmarknadsläge som kan kärva till sig. Man kan väl utan att göra sig skyldig till överdrift våga påstå, att alla dessa kategorier av människor är ansvarsmedvetna och verkligen inriktade på att de när de börjar studera även skall nå både snabba och effektiva studieresultat. Utskottet framhåller, att centrala studiehjälpsnämndens = tillämpningsföre skrifter väl överensstämmer med de in tentioner riksdagen hade vid regelns antagande och att det enligt utskottets uppfattning inte har påvisats några beaktansvärda olägenheter med denna. Jag måste reagera mot talet om att beaktansvärda olägenheter inte påvisats. Vi är alltså — jag kan inte finna annat — överens om att 40-årsregeln medför olägenheter. Om dessa skall betraktas som beaktansvärda eller ej, är en bedömningsfråga. Vi motionärer håller fast vid att de är beaktansvärda. Vissa kategorier människor avhålls från att studera och vidareutbilda sig, helt enkelt därför att de fyllt 40 år. Vi tycker, att det är för tidigt att stänga dörren redan då, principiellt och generellt sett. Vi har velat fixera åldersgränsen till 50 år, men man kan naturligtvis även tänka sig en något lägre gräns. 40 år är emellertid otillfredsställande, som vi ser det. Utskottet förutsätter, att centrala studiehjälpsnämnden även i fortsättningen kommer att tillämpa 40-årsregeln generöst. Vad menas med generöst, måste man fråga sig. Det kan väl knappast bli fråga om en sådan generositet, att den tillfredsställer de kategorier av äldre studerande vilkas sak motionärerna velat ta sig an, ty i så fall kunde utskottet lika gärna förorda någon höjning av åldersgränsen.